Fru talman! Jag vill börja med att säga till Hugo Hegeland att den föreslagna lagstiftningen är av provisorisk karaktär. Låt oss nu skaffa oss erfarenheter av hur lagen fungerar. Om den visar sig slå snett är vi givetvis beredda att ompröva frågan. Det finns ett gammalt kinesiskt ordspråk som säger att av erfarenheten blir man vis. Även om Hugo Hegeland är en vis man, kan han faktiskt bli ännu visare. När det gäller skogsvårdsavgiften vill jag i alla fall göra gällande att det är fråga om ett mycket blygsamt belopp. Det talas om att avgiften uppgår till ungefär 400 milj.kr., men märk väl att avgiften är avdragsgill vid taxeringen. Netto blir alltså avgiften väsentligt lägre. Jag skulle vilja fråga om ni inte tillmäter de insatser som skogsvårdsstyrelserna gör på detta område något värde. Till Ingrid Hasselström Nyvall vill jag säga att jag tror att hennes farhågor för att avverkningen kommer att gå ned är obefogade. Tvärtom har vi ju faktiskt haft en hög avverkningstakt i det här landet, och jag tror att dessa risker är minimala. När det gäller Rolf Kenneryd kan jag bara konstatera att i vissa frågor är det väldigt lätt att övertyga centern. I andra fall är det i det närmaste omöjligt. Den här frågan tillhör den senare kategorin.

Fru talman! Till detta betänkande har vpk inte fogat några reservationer. Vi har därför inga reservationer att yrka bifall till, och det har redan framställts yrkande om bifall till utskottets hemställan. Jag vill bara i korthet motivera vårt ställningstagande i detta ärende. Bruno Poromaa erinrade här om ett ordspråk. Ett annat ordspråk är: Eget beröm har en något skämd doft. Å andra sidan är eget beröm bättre än inget beröm alls. Därför vill jag passa på att ge oss i vpk litet beröm för att vi verksamt bidragit till att denna proposition över huvud taget har framlagts. Så sent som i höstas var vi med och bildade majoritet mot, skall vi säga, vår stora kusin. Men socialdemokratin gick så småningom med oss, och till slut fick vi ett enigt utskott, vilket var bra. Men den här propositionen har kommit alldeles för sent. Den borde ha lagts fram långt tidigare, redan när utskottet första gången krävde handling. Men även om det är sent är det i alla fall några förbättringar som föreslås. Dessa förbättringar är viktiga för dem de berör. Även om det gäller små grupper är det för dem viktiga frågor. 35 En rad reservationer har fogats till utskottets betänkande. I reservation 1, som är en moderat reservation, begärs en större nedsättning av det belopp som skall tas upp till beskattning. Man vill diskutera en rimlig avvägning. Jag kan konstatera att vi i vpk har haft svårt att göra denna avvägning, men utan oss hade det inte varit möjligt att göra någon avvägning alls. Vi har i alla fall fört frågan åt rätt håll. Reservation 2, som kommer från centern, handlar om en övertaganderätt för efterlevande make. För denna reservation har vi i vpk haft stor sympati. Men vi vet också att te och sympati hjälper föga i längden. Vi har tagit fasta på de skäl som har anförts vid föredragningen. Det finns ytterst komplicerade tekniska problem kring denna fråga, men som Rolf Kenneryd sade är det nog inte helt omöjligt att lösa dem. Ingenting är helt omöjligt. Men jag och övriga inom vpk har inte kunnat konstruera en lagtext, som skulle kunna tillgodose dessa syften. Då har vi inte heller kunnat framhärda och mästra experterna på området. Men visst kan man hysa sympati för idén. I reservationerna 3 och 5 begärs en förlängning av skogskontotiden. Vi stödde den tillfälliga förlängningen för att stimulera virkesfånget. Men om man sätter in stimulantia så att det blir ett vanemässigt bruk, minskar stimulanseffekten högst väsentligt. Kanske just ett brott i den förlängda tiden gör det möjligt att få en stimulans av virkesfånget. Om vi skall sätta in ytterligare stimulans senare, får vi bedöma när vi vet vilket virkesfång industrin har vid det tillfället. Inte heller reservationen om ett skatteavdrag vid skogsavverkning har vi stött. Vi har från vpk:s sida gått med på vissa skattefria öar, men vi har svårt att tänka oss en hel skärgård av skattefria öar. Till slut blir det tekniskt komplicerat, och det kan uppstå ett skatteundandragande genom att man söker sig till sådana här öar. Därför vill vi vara ganska restriktiva med dem. När det gäller en avveckling eller minskning av skogsvårdsavgiften finns det ett par reservationer. Någon tycker att det är dålig styrning på avgifterna, och någon säger att reglerna fungerar dåligt och vill avveckla dem. Vi kan se de sakskäl som framförs, men vi menar att man inte skall kasta ut barnet med badvattnet. Vi kan i lämpligt utskott diskutera en bättre styrning och nya regler, men vi vill inte avveckla avgifterna. När det gäller en obligatorisk avsättning för inköp av naturskog är det väl bekant att vpk kan tänka sig att man tar ut ökade företagsskatter. Det är ingen hemlighet, men vi vill också varna för att i alltför hög grad öronmärka pengarna. Då får man ett minskat handlingsutrymme för den samlade avvägning som man bör göra. Vi har också övervägt reservationen 9 och till slut stannat för att inte stödja den. Vår motivering är att det redan finns ett bidrag för anläggandet av skogsbilvägar. Det är naturligtvis ingen helig princip för oss. Vi är villiga att lyssna på argument. Men just nu finns det en form av stöd, och även om man vill göra förändringar bör man behålla helheten.

Fru talman! Jag vill på moderata samlingspartiets vägnar uttala vårt varma tack för den insats som vpk har gjort i denna fråga och som har medfört att vi nu har fått en lindrigare beskattning av skogskonton hos dödsbon. Även i andra frågor har vpk haft ett realistiskt betraktelsesätt. Jag vet inte — Prot. 1988/89:124 hur mycket beröm Lars Bäckström vill ha innan han är nöjd, men jag 30 maj 1989 kommer att tänka på Runebergs båda dragoner med det berömda citatet: ”Giv åt Stål en penning även eller tag ock min.” Jag ger gärna allt beröm åt vpk om det behövs. Jag vill även berömma Lars Bäckström för att han verkligen försöker göra en saklig bedömning av frågorna. Men då råkar han ibland in i en diskussion med sig själv och behöver en viss betänketid plus den betänketid som han behöver för att diskutera med sina motståndare. Det föranledde mig att i utskottet en gång citera den irländske poeten William Butler Yeats. Han har nämligen sagt att retorik är den språkliga benämningen för de strider vi för med motståndarna, medan poesi är namnet på de strider vi för med oss själva. Mot bakgrund av detta, fru talman, vill jag ge Lars Bäckström beröm för att han är både en god retoriker och en god poet.
Fru talman! Jag tackar ledamoten Hegeland för detta beröm, som är mer än tillräckligt vad gäller både retorik och poesi. Men jag tänker på att talmannen har efterlyst nya debattformer, och vad jag tror att den svenska politiken behöver är realister, som har förmåga att uppskatta poesi.

Fru talman! Svensk trädgårdsodling och svensk fruktodling bedrivs under mycket svåra konkurrensförhållanden med vår omvärld. Detta bekräftades vid skatteutskottets besök i Kivik för några veckor sedan. Svensk fruktodling har för närvarande mycket stora svårigheter på grund av. ökad utländsk konkurrens. Det är i detta sammanhang viktigt att påpeka att svensk trädgårdsnäring måste få möjlighet att kunna konkurrera på lika villkor med odlarna i våra konkurrentländer. Vi kan själva påverka vår situation genom att sänka skatter och avgifter som har en fördyrande inverkan på våra produkter. En harmonisering med vår omvärld är i detta avseende nödvändig. Tyvärr bidrar socialdemokraterna till ökade kostnader genom nya förslag om höjda skatter och avgifter. Det är lika självklart att den livsmedelsimport som förekommer inte skall innehålla några restsubstanser av i Sverige förbjudna växtskyddsmedel. Ett sådant krav strider inte mot GATT och ej heller mot en harmonisering med EG: Som framgår av reservation 2 i detta betänkande kan det nuvarande svenska tullskyddet inte hindra att lågprispartier från statshandelsländer och prispressade överskottspartier från EG-länder kommer in på den svenska marknaden. Våra grannländer har ett starkare tullskydd än vad vi har. Det är därför viktigt att Sverige arbetar för en harmonisering av nuvarande tullskyddsbestämmelser. Sverige kan inte ensidigt avveckla tullskyddet och därmed öka risken för att den inhemska näringen slås ut. Inom trädgårdsnäringen är det synnerligen viktigt att en ökad frihandel sker i samklang med vår omvärld. Jag upprepar vikten av att våra näringsidkare måste få möjligheter att kunna konkurrera på lika villkor med vår omvärld i det avseendet. Fru talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservation 2 i betänkandet.

Fru talman! Som Karl-Gösta Svenson redan har påpekat arbetar den svenska trädgårdsnäringen under svåra konkurrensförhållanden. I botten spelar faktorer som klimat en roll. Svårigheterna förstärks av tullbestämmelserna och förhållandet att användningen av odlingsmetoder som är förbjudna i Sverige kan tillåtas slå igenom i de importerade produkterna. Hitintills har trädgårdsnäringens effektivitet gjort att den har överlevt och t.o.m. utvecklats. Men i dagsläget har denna näring utomordentligt små och i vissa fall obefintliga vinstmarginaler. Detta kräver en kontinuerlig och skärpt bevakning och förslag till tullskydd för trädgårdsprodukter. Dessa förslag utvecklas i reservation 2, och jag ber att få yrka bifall till densamma.

Fru talman! En stor del av importen till vårt land från tredje världen innebär stora uppoffringar från fattiga länders sida. Bl.a. är detta tydligt när det gäller nedhuggande av regnskogar för att tillfredsställa vårt virkesbehov. Sådan nedhuggning är ofta alltför burdus och innebär faktiskt ett skövlande av skogen i dessa områden. Vi bör såvitt möjligt undvika att driva på sådan verksamhet. I detta betänkande sker en översyn av tulltaxelagen, och det är bra att en sådan görs. Därigenom får man tillfälle att se över importens struktur. En frapperande detalj är den tullfrihet som föreslås för fanér, som till stor del kommer just från sådana skogar som jag nämnde. Jag föreslår att den i propositionen föreslagna tullskalan tillämpas endast på sådant virke som odlats på ekologiskt godtagbart sätt. Därmed yrkar jag bifall till reservation | När det gäller svenska trädgårdsprodukter innebär nuvarande regler en orättvis fördel för utländska produkter, som får odlas med andra besprutningsmetoder än som är tillåtna i Sverige. Den av moderaterna och centern avgivna reservationen om tullskydd löser inte denna fråga slutgiltigt, men den kan betraktas som en nödlösning som vi i miljöpartiet kan tänka oss att stödja.

Fru talman! Skatteutskottet tillstyrker i betänkandet om ändring i 30 maj 1989 tulltaxelagen det i regeringens proposition 1988/89:135 framlagda förslaget om ändring i lagen. Samtidigt avstyrks två motioner. Det är en motion från miljöpartiet, som har väckts med anledning av propositionen, och det är en moderat motion, som har väckts under den allmänna motionstiden. De flesta föreslagna ändringarna är av redaktionell natur. Men vissa ändringar har ett sakligt innehåll. Bl.a. föreslås, mot bakgrund av erbjudanden som Sverige har gjort inom ramen för pågående GATT-förhandlingar, tullfrihet för ett antal tropiska produkter. Vidare föreslås en förlängning av den tullfria perioden för kepalök, dvs. vanlig lök, med en månad. Där föreslås också att riksdagen godkänner ett tilläggsprotokoll till frihandelsavtalet med dels Europeiska ekonomiska gemenskapen, dels med Europeiska koloch stålgemenskapen i medlemsstaterna. Tilläggsprotokollet innebär en fullständig avveckling av tullar för industrivaror från Spanien. Ändringen skall träda i kraft den 1 juli 1989. Två reservationer har avgivits i anslutning till utskottsbehandlingen. I reservation 1 tas synpunkter upp som har framförts i motion Sk55, vari anförs att det finns risk för att faner som föreslås bli tullfritt kommer att leda till en skövling av regnskogen. Miljöpartiet vill att endast ekologiskt odlat virke av vissa tropiska trädslag skall tillåtas att importeras. Regnskogarna utgör naturligtvis en mycket aktuell fråga. Det har informerats mycket om den. Det är en fråga som, i sambandet mellan miljö och handel, vi från svensk sida vill föra in i en debatt med GATT, för att senare under året ta upp frågan i en debatt bland i-länder inom OECD-kretsen — detta för att få en första reaktion på de tankar vi har. Insatser på miljöområdet, som blir alltmer angelägna, bör lämpligen samordnas mellan ett stort antal länder för att bli effektiva. Det finns redan vissa möjligheter att inom ramen för GATT vidta åtgärder för att skydda människors liv och hälsa. Ett aktivt internationellt samarbete är oerhört väsentligt när det gäller att lösa de problem vi står inför. En tullavveckling för faner och tropiska träd, vilken ingår i ett större paket till förmån för u-ländernas export, har i sig själv en så marginell betydelse att den inte borde tas upp om man önskar att seriöst diskutera miljöproblemen i samband med världshandeln. Frågan om skövlingen av regnskogarna måste tas upp i ett större sammanhang, och jag yrkar därför avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2 vill moderata samlingspartiet och centerpartiet ha ett tillkännagivande till regeringen om tullskydd för trädgårdsnäringen. Man hävdar att svensk trädgårdsnäring är utsatt för ett mycket hårt konkurrenstryck från importen av trädgårdsprodukter. Utskottet har vid tidigare tillfällen behandlat yrkanden liknande dem som tas upp i reservationen och då betonat vikten av att den svenska trädgårdsnäringen ges det stöd som behövs för att vidmakthålla och om möjligt stärka dess internationella konkurrenskraft. Utskottet har inte ändrat uppfattning i den frågan. Vi förutsätter nu som tidigare att regeringen följer utvecklingen.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
Fru talman! Jag tror, liksom Torsten Karlsson, inte att frågan om tullfrihet för faner är en mycket stor fråga. Men det är en mycket aktiv åtgärd att ta bort en tull som finns. Det är kanske inte lätt att gå ini GATT-förhandlingar och säga: Vi vill kontrollera vad det är som sker i de regnskogar från vilka vi importerar trä, men eftersom vi ännu inte vet så mycket om detta har vi tagit bort tullen, eftersom detta kanske är lika bra. Det vore väl bättre om man motiverade borttagandet av tullen med att odlingen sker på ett vettigt sätt. Vi bör bedriva en handel som är ansvarsfull med de länder vars industri kanske inte är så ansvarsfull som den borde vara.
Fru talman! Jag håller givetvis med Gösta Lyngå om att detta är en angelägen fråga ur miljösynpunkt. Men den fråga som vi nu behandlar ingår i ett större sammanhang i vad avser exportmöjligheter för utvecklingsländerna. Om man skall ta ett initiativ i den här frågan, måste det ske på en betydligt bredare internationell basis. Med hänsyn till den ringa betydelse Sveriges import av faner har, kan inte en sådan viktig fråga kopplas till denna import. Det är här viktigt att vi i alla sammanhang i det internationella miljöarbetet ser till att vi får ett betydligt större och bredare internationellt engagemang i denna fråga.

Fru talman! Vpk har inte heller i detta ärende avgivit några reservationer, men jag skall kort kommentera de yrkanden som är ställda och vpk:s ställningstaganden. När det gäller reservation 1 anser vi i vpk naturligtvis att syftet bakom reservationen är riktigt, dvs. att värna regnskogarna. Men tekniken att i en lagtext föra in bestämmelser om ekologiskt odlat virke menar vi är felaktig. Det blir då snarare fråga om en viljeinriktning än en fungerande lagtext. Hur skall man kunna följa och tillämpa en sådan lagtext? Av dessa tekniska skäl har vi i vpk valt att inte stödja denna reservation. Vi får arbeta på andra vägar för att nå dessa syften. I reservation 2 kräver man åtgärder för att skydda de svenska trädgårdsprodukterna. Vi uppskattar syftet även bakom reservationen, vilket Karl Gösta Svenson och Rolf Kenneryd har redogjort för. Man kan kanske säga att vi rör oss mot samma mål, men kanske på skilda trädgårdsgångar. Men vii vpk ser poängen med det som reservanterna vill uppnå. Detta är ingen ny fråga. Den har tidigare behandlats flera gånger av kammaren. Vpk har varje gång stött regeringen, och centerpartiet och moderata samlingspartiet har reserverat sig. Utskottets majoritet har varje gång sagt: Regeringen skall noga följa utvecklingen och vid behov vidta åtgärder. Detta är ett erkännande att det inte är mycket till åtgärder som har vidtagits. På den punkten har regeringens kritiker förvisso en poäng. Denna fråga behandlas också i ett annat utskott, nämligen jordbruksut skottet, som har att hantera frågor om den svenska trädgårdsnäringen. Där = Prot. 1988/89:124 arbetar man nu med begrepp som kvalitativt gränsskydd. Vi har här i 30 maj 1989 riksdagen förmånen att se den amerikanska TV-kanalen CNN, och där kan vi varje dag följa den debatt som förs i USA om cancerogena ämnen i äpplen. Det är framför allt ett kvalitativt gränsskydd som vpk diskuterar just nu, och det är kanske också en sådan väg man bör gå, eftersom de svenska trädgårdsprodukterna ur ekologisk synpunkt och miljösynpunkt håller en mycket hög kvalitet. I de flesta debatter finns det ett underförstått argument: Sakargument biter inte på mig. Men det gör det på oss i vpk. Vi i vpk ser poängen bakom reservationen, och vi ser att regeringen inte har gjort särdeles mycket på trädgårdsfronten. Även om vi inte kan stödja oppositionen, i form av moderata samlingspartiet och centerpartiet, i denna konkreta fråga där man valt en teknisk lösning, ser vi samma problem som de gör. Vi är beredda att diskutera med oppositionen om gemensamma lösningar på tullområdet — törhända kombinerat med kvalitativa aspekter på tullskyddet. Om ni är villiga att tänka i sådana banor, tror jag att jag kan svara att vi i vpk i såväl jordbrukssom skattefrågor är villiga att låta tala med oss. Sakargument skall ta skruv förr eller senare, även för vpk. Tack för ordet, fru talman.
Fru talman! Jag tackar Lars Bäckström för att han i alla fall instämmer i viljeinriktningen bakom vår reservation. Lars Bäckström tycker att tekniken är besvärlig. Men varför kan man inte låta bestämmelsen få den utformning vi föreslår? Visar det sig sedan att den blir svår att kontrollera, får väl det bli en senare fråga. Lars Bäckström brukar vara logisk och klar, och jag kan inte riktigt förstå att han efter det att han sagt att han har samma viljeinriktning som vi säger att han tänker rösta emot vår reservation. Det är väl en beklaglig kullerbytta?
Fru talman! Jag vill till miljöpartiets Gösta Lyngå säga att det när det gäller motivet törhända är fråga om en kullerbytta, men det är betingat av rättsvårdande skäl. När man fattar beslut om en lag gäller det att ha klart för sig att det verkligen går att efterleva lagen. Man hamnar annars i ett lagstiftningsmoras där man säger: Vi fattar beslut om lagen, och sedan får vi se om det går att leva efter den. Detta är inte någon bra utgångspunkt. Man måste vara helt övertygad om att lagen kan följas innan man antar den.

Fru talman! Vi debatterar nu en proposition som behandlar ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m. Det finns ingen regel i dag som gör det möjligt för dem som vinner en skatteprocess mot staten att få ersättning för sina kostnader i målet. Detta uppfattas av många, inte minst av oss i folkpartiet, som en brist i den enskildes rättssäkerhet. Frågan har trots allt uppmärksammats och varit uppe till behandling i flera sammanhang. 41 Faktum är att man redan 1942 påbörjade en förberedande utredning angående enskildas rätt i samband med förfaranden hos förvaltningsmyndigheter. Efter litet olika turer lade besvärssakkunniga 1964 fram ett konkret förslag om ersättning till enskilda för deras kostnader för medverkan i förvaltningsförfarandet. Detta ledde emellertid inte till någon lagstiftning. Efter litet olika svängar är vi nu trots allt framme vid ett förslag. Med tanke på att man började diskutera den enskildes rättigheter i förvaltningsförfarandet 1942 och nu, drygt 45 år senare, presenterar ett förslag, kan jag inte låta bli att konstatera när jag granskar förslaget att det trots den långa förberedelsetiden endast ”bidde en tumme”. Med dagens invecklade skattelagstiftning, som kännetecknas av att vara ett enda stort lapptäcke, för övrigt kallat perverst av finansministern, har det blivit mer regel än undantag att de skattskyldiga anser att skattereglerna är så komplicerade, att de i sin relation till skattemyndigheterna inte vågar hantera frågorna själva, utan anlitar utomstående expertis. Och det i sin tur beror på att skatter och pålagor är så höga i Sverige att frågorna får en avgörande betydelse för den enskildes ekonomi. Ur rättssäkerhetssynpunkt är det dessutom otillfredsställande att så många människor är oförmögna att beräkna eller kontrollera sin skatt. De komplicerade skattereglerna leder också lätt till att personer utan uppsåt bryter mot reglerna. Särskilt av småföretagare, konstnärer, lantbrukare eller andra kategorier av skattskyldiga, som inte har enbart vanliga tjänsteinkomster, krävs mycket kunskap om skattelagstiftningen för att de skall undgå att göra fel. De tvingas därför ofta köpa experthjälp. Vi välkomnar därför regeringens förslag, som ändå går i riktning mot att stärka den enskildes möjligheter att få ersättning för sina kostnader i skattemål. Men vi anser inte att det här förslaget är tillräckligt. I propositionen påpekas att huvudregeln alltjämt skall vara att den skattskyldige själv svarar för sina kostnader i ärenden om mål om skatt och att de föreslagna reglerna skall ses som rena undantagsregler. Bakgrunden till detta är den traditionella syn som innebär att den enskildes rätt bevakas av myndigheter och överdomstolar i stället för att den enskilde utgör en motpart i processen. I praktiken tillämpas dock inte denna ordning i taxeringsprocessen. Skatteförenklingskommittén, som undersökt förhållandena när det gäller taxeringsprocesser, har kommit fram till att taxeringsprocesserna har en kontradiktorisk prägel, vilket innebär att domstolen dömer på det material som taxeringsintendenten resp. den skattskyldige har tillfört målet. Vid den kontradiktoriska processen är det ur rättssäkerhetssynpunkt viktigt att båda parter är jämstarka och att de har möjlighet och förmåga att ge en korrekt juridisk belysning av sin uppfattning. Utan någon hjälp är detta uteslutet för den enskilde. Den skattskyldige har att möta en jurist som är expert på skattefrågor och som har hela skatteförvaltningen till sitt förfogande för att utreda de frågor som han anser vara viktiga. Även om den proposition som vi nu behandlar kan tyckas medföra vissa förbättringar för den enskilde, finns det mycket som talar för att det inte i praktiken blir några egentliga förbättringar. Förutsättningarna för ersättning är mycket begränsade. För det första krävs att den skattskyldige haft kostnader för ombud eller biträde, utredning eller annat som skäligen behövs för att ta till vara hans Prot. 1988/89:124 rätt. Redan här skall det således göras en bedömning av om den skattskyldige 30 maj 1989 behövt biträde och av den utredning som eventuellt gjorts. För det andra sägs att ersättning kommer att beviljas bara när det ”är oskäligt att kostnaden bärs av den skattskyldige”. Det framgår av propositionen att man här menar att det enbart är i angelägna undantagsfall som staten skall betala ersättning. För det tredje sägs att i de fall ersättning ändå kan komma i fråga, kommer ersättningen att vara begränsad med hänsyn till en rad faktorer, såsom sakens beskaffenhet, kostnadens storlek, ärendets eller målets handläggning, ärendets eller målets utgång, den skattskyldiges personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt. Förslaget är med andra ord så restriktivt att den skattskyldige förmodligen inte kan få ersättning för sina kostnader, trots att kostnaden varit påkallad för att tillvarata hans rätt. Dessutom är reglerna svårtolkade och så pass oklara att rättstillämpningen inte ges någon egentlig vägledning. Vidare framgår det av propositionen att kostnader under 5 000 kr. normalt inte kommer att ersättas. Beloppet är utformat som ett grundbelopp, vilket innebär att alla skattskyldiga, oavsett målets eller ärendets utgång, skall betala 5 000 kr. av de kostnader som uppstått i anledning av skatteprocessen. Vi i folkpartiet anser att det inte finns skäl för att införa en sådan självrisk. Som jämförelse kan nämnas att man i Norge redan har en lagstiftning på detta område. Där är självriskbeloppet fastställt till 1 500 kr., alltså avsevärt lägre än det som förordas i Sverige. Vi i folkpartiet anser att förslaget är alldeles för restriktivt och menar att det alltid måste finnas en ovillkorlig rätt till ersättning för den som vinner ett mål eller ett ärende om skatt. Den som har inlämnat en korrekt deklaration skall inte behöva drabbas av kostnader som staten tvingat honom att lägga ned för att bevisa att han haft rätt. Får inte den skattskyldige ersättning för sina kostnader, kan detta jämföras med att det tas ut en straffavgift, trots att deklarationen var korrekt. Vi anser också att den som delvis vinner ett skattemål bör få ersättning för en del av kostnaderna. Vi anser vidare att den skattskyldige måste kunna få ersättning i alla fall där rättsläget kan anses vara oklart — alltså inte enbart vid prejudikat, utan även när olika instanser dömt olika. För att öka rättssäkerheten för de enskilda är ersättning för rättegångskostnader ett steg på vägen. Ett annat är att öka skadeståndsskyldigheten för staten gentemot de enskilda. Eftersom propositionen ändå innebär ett steg i rätt riktning, anser vi att riksdagen tills vidare bör godkänna förslagen i den, men som Bo Lundgren tidigare har beskrivit begär också vi att det tillsätts en utredning som skall komplettera det föreliggande förslaget och som regeringen skall återkomma till riksdagen med. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1,3 och 4.

Fru talman! Jag tycker att både Bo Lundgren och Britta Bjelle på ett utmärkt sätt har beskrivit problemen på detta område. Därför har jag inte för avsikt att gå in i detalj när det gäller vissa yrkanden i vår motion. Jag vill i stället, i anslutning till det som har framkommit i de två tidigare anförandena, yrka bifall till reservation 2. Jag vill emellertid ta upp frågan om rättssäkerheten. Jag anser att den ändå utgör grunden för vårt demokratiska samhälle. Det går i dag för långsamt med arbetet att försöka skapa en ökad rättssäkerhet för den enskilde. Vi här i riksdagen framställer frågor och interpellationer, departementen utreder och det kommer upp olika fall, där folk har misshandlats i den byråkratiska gången — de har så att säga misshandlats av samhället. Men det händer inte någonting konkret, och därför kan vi inte påstå att vi skyddar den enskilde. Via myndigheterna åsamkas den enskilde ibland stor skada, utan att han har möjlighet att hävda sin rätt. Man kan nästan säga att myndigheter blir ett slags ”stat i staten” på så sätt att man utgår ifrån att de alltid har rätt. Myndigheter har alltid ett visst underlag som de arbetar utifrån när de fattar beslut. Vi här i riksdagen fattar våra beslut och har en viss uppfattning om dem. Sedan utarbetar olika myndigheter anvisningar som kanske tillämpas av andra myndigheter. Till sist är det ju inte alldeles säkert att alla gör samma bedömning som vi gjorde vid beslutstillfället här i riksdagen. Av den anledningen kan man inte utgå ifrån att myndigheter alltid handlar rätt, och därför måste man se till att den enskilde har en stark rätt i förhållande till myndigheter. Det har byggts upp stora myndigheter och omfattande offentliga administrativa verksamheter, vilka har utvecklat sin styrka som — om vi inte stärker den enskildes rätt — i vissa fall används i fel riktning. Den proposition som framlagts behandlar i princip endast särfall som blivit uppmärksammade av massmedia. Detta nämns inte i propositionen, men den har kommit till utifrån detta förhållande. Rättssäkerhet får inte skapas endast för att extremfallen beskrivs i massmedia. Rättssäkerhet måste vara en grundläggande rätt som existerar även till vardags i det svenska samhället, utan att massmedierna bevakar den. I vår motion har vi tagit upp frågan om förvaltningars och myndigheters ämbetsutövande i förhållande till den enskilde. Denna centermotion ligger som grund för reservation nr 4, vilken jag — utöver reservation nr 2 — härmed yrkar bifall till.

Fru talman! Som det vid det här laget torde stå klart för kammarens ledamöter handlar det betänkande som vi nu behandlar om regeringens proposition 1988/89:126 om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m., vilkeni sin tur tar upp tankar från den s.k. skatteförenklingskommittén. Den aktuella propositionen går ut på att det under vissa förutsättningar skall bli möjligt att med statsmedel ersätta en skattskydlig för vissa kostnader i ärenden och mål om skatt. Som jag uppfattade det råder det stor enighet om de föreslagna åtgärderna som sådana. De motioner som har väckts i anledning av propositionen riktar närmast in sig på att de föreslagna åtgärderna inte skulle vara tillräckligt — Prot. 1988/89:124 långtgående, och så har ju också diskussionen gått här i kammaren i dag. 30 maj 1989 Huvudregeln skall enligt det här förslaget vara att den skattskyldige själv Ersättning för kostnad: svarar för sina kostnader i ordinära ärenden. Härigenom rubbas inte den FR. ; : 3 z «ov 0 eriärenden och mål vedertagna ordningen, som innebär att den enskilde medborgaren i princip käft om ska har att själv stå för de kostnader han ådrar sig i olika förvaltningsärenden. Redan nu finns emellertid möjlighet att få kostnader för inställelse ersatta, såväl för parten själv som för vittnen och sakkunniga. I propositionen föreslås nu att även kostnader som den enskilde nedlagt för ombud, biträde, utredning eller annat som skäligen behövts för att den enskilde skall kunna ta till vara sin rätt skall kunna ersättas. Med anledning av de motioner som anser att den ersättningsrätt som propositionen föreslår inte är tillräcklig utan bort omfatta en allmän rätt till ersättning påtalar utskottet den mängd av skatteärenden som handläggs årligen. För att det inte skall bli alltför kostsamt måste det bygga på insatser från de skattskyldiga själva. För att detta skall kunna fungera har dock myndigheterna och även förvaltningsdomstolarna skyldighet att hjälpa de enskilda till rätta på olika sätt. Utskottet anser därför att det finns stora förutsättningar för att den enskilde skall kunna ta till vara sin rätt utan stora kostnader. Med den möjlighet som propositionen — om den antas av riksdagen — öppnar till ersättning när det bedömes oskäligt att kostnaden skall bäras av den skattskyldige anser jag att denna fråga har fått en väl avvägd lösning. Fru talman! Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag reagerade precis som Bo Lundgren över påståendet att vi skulle vara eniga om det här förslaget. Detta förslag är så restriktivt att bara någon promille av de skattskyldiga som klagar på sina ärenden skulle kunna få hjälp via detta förslag. Förslaget har inte kommit till av något annat skäl — som jag ser det — än det som Bo Lundgren nämnde, nämligen att man när det gäller de alltmer kontroversiella ärenden som dyker upp i pressen skall ha möjligheter att kunna göra någonting. Sven-Erik Alkemark sade att domstolarna i dag har skyldighet att hjälpa den enskilde. Den enskilde skulle därmed inte behöva hjälp av expertis och således inte heller skapa sig kostnader. Jag har försökt redogöra för vad skatteförenklingskommittén sade. Den har utrett förhållandena och sade i sitt betänkande att skatteprocessen har blivit kontradiktorisk. Man dömer således på de uppgifter som kommer fram i domstolen — de uppgifter som läggs fram av taxeringsintendenten och av den enskilde. En kontradiktorisk process kräver att parterna i domstolen är likvärdiga, att de kan lika mycket juridik och att de har lika stora resurser att utreda och förstå hela situationen. Den situationen befinner sig i dag inte de enskilda i. De har inte möjligheter att överblicka hela skattelagstiftningen. Den har blivit så komplicerad att den enskilde ohjälpligt är i ett underläge. Vill vi att enskilda människor skall få sin rätt tillgodosedd, måste vi se till att de har möjligheter att anlita den expertis som behövs i domstolen. Om vi inte är beredda att göra den förändringen, är det detsamma som att säga att det inte är så viktigt om de får rätt eller inte. Jag tycker att det ligger mycket i det som Bo Lundgren sade. Varför skall inte den som rent faktiskt vinner en process ha rätt till ersättning för sina kostnader? Om man inte beviljar ersättning för sådana kostnader via statsmedel, blir det en direkt straffavgift för den individ som har haft kostnader för att försvara sig i en taxeringsprocess. Min fråga till Sven-Erik Alkemark blir då varför lagstiftningen är så restriktiv.
Fru talman! Jag instämmer med de två föregående talarna i att vi inte alls är överens om de regler som gäller rättssäkerheten. Det tycker jag att socialdemokraterna borde ha märkt utifrån den aktivitet som har förevarit här i kammaren när det gäller dessa frågor. Människor känner sig faktiskt obehagliga till mods och många är nästan rädda för att motsätta sig ett beslut som myndigheter har fattat. De känner sin litenhet och de känner att de inte orkar föra sin talan gentemot den styrka som myndigheten representerar. Det får naturligtvis inte vara så i ett samhälle som man kallar för öppet och demokratiskt. I ett sådant samhälle skall folk känna att de har rätt att protestera om de tycker att någonting är fel. Man skall inte behöva åsamkas stor ekonomisk skada för att man vill hävda sin rätt. Jag vill även understryka att denna proposition bygger på de extremfall som har fått massmedias utrymme. Rättssäkerheten måste dock vara en grundläggande rätt som existerar även till vardags, utan massmediebevakning.
Prot. 1988/89:124 Fru talman! Jag tror att jag kan komma med ett gemensamt svar till 30 maj 1989 samtliga frågeställare. Jag tycker ändå att jag har uppfattat detta ganska Ersättning ör kosmad riktigt. Man hävdar ju här att åtgärderna inte är tillräckligt långtgående. Man Ke de ö H RA er i ärenden och mål skulle gärna ha sett att regeringen skulle ha gått längre i sitt förslag. omskatt Britta Bjelle talade i sitt anförande om den experthjälp som man skulle behöva. Jag tror nog att de flesta medborgarna har förståelse för skyldigheten att deklarera och att försvara sin deklaration. Jag tror faktiskt inte att det i så stor utsträckning är fråga om, vad man här har nämnt, vanliga skattskyldiga när man kommer upp i dessa kostnader för experthjälp.

Fru talman! Sven-Erik Alkemark säger att den vanlige medborgaren har förståelse för att man måste medverka genom att deklarera. Det är alldeles självskrivet! Det är dock inte detta det handlar om. Det är klart att alla skall deklarera och att de skall stå sina kostnader när de deklarerar. Vad det handlar om är när skattemyndigheterna vill ålägga den enskilde någonting utöver det som står i deklarationen och det blir en taxeringsprocess, en skatteprocess. Den enskilde står då mot den välutbildade, kunnige skatteexperten som har hela skatteförvaltningen bakom sig. Detta är tredje gången jag talar om att skatteförenklingskommittén har sagt att vi har en kontradiktorisk skatteprocess, vilket betyder att man måste ha likvärdiga individer i domstolen. Vill man ge enskilda individer möjlighet att försvara sig, måste de också kunna anlita personer som har tillräckligt kunnande. Vi har också varit inne på vilka människor det handlar om. Jag nämnde konstnärer, småföretagare och lantbrukare. Många av dem har inte så stora resurser att röra sig med, men dess värre har de ändå ganska knepiga deklarationer. Det kan lätt uppstå fel. De kan få kosta på sig ganska mycket 47 pengar för att få sin rätt, dvs. för att bevisa att de hade rätt redan första gången. Om skatteförvaltningen trots allt inte vinner en sådan process, kan dessa deklaranter ändå utan vidare ha kostnader på 25 000-30 000 kr., som blir en ren straffavgift, fast de hade gjort rätt redan vid det första tillfället.
Fru talman! Sven-Erik Alkemark säger att det nog inte handlar om vanliga människor bara för att beloppen råkade bli stora. Inte vet jag vad som avses med en vanlig människa — en småföretagare som har svårt att förstå hur man tolkar lagen torde väl inte vara annat än en vanlig människa. I andra fall som varit aktuella har det faktiskt varit vanliga människor som dessutom blivit illa hanterade av f.d. statliga företag, där vi egentligen borde ha ett ansvar även från den svenska staten. Jag kan inte förstå att man säger att det inte handlar om vanliga människor därför att beloppen blir stora. Anledningen till att jag hela tiden tar upp detta och säger att man måste skynda på med frågorna är att den proposition vi nu behandlar bara innehåller ett minimum av åtgärder som behöver vidtas. Det pågår ett arbete i justitiedepartementet. Därför är det viktigt att vi här visar att vi är otåliga, att vi tycker att arbetet måste gå snabbt fram. Man har haft lång tid på sig, sedan många år tillbaka, för att rätta till dessa brister i rättssäkerheten. Kanske de socialdemokrater som lyssnar här åtminstone tar åt sig någonting och hjälper till att skynda på arbetet i justitiedepartementet.
Fru talman! Vad jag reagerade mot var att man använde uttrycket vanliga skattskyldiga och samtidigt talade om experthjälp. Jag har nog den uppfattningen att det är ett fåtal som är beroende av denna komplicerade experthjälp. Det står väl ändå klart för de flesta att det stora flertalet av de skattskyldiga och deklarationsskyldiga klarar detta ganska hyggligt själva. Nu öppnas en möjlighet att få hjälp när man har kommit i kläm, även om det av somliga här betraktas som att det ”bara bidde en tumme”.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

Fru talman! Sven-Erik Alkemark säger att man kan behöva experthjälp då det gäller komplicerade skattefrågor, annars behöver man inte det. Det intressanta är att det finns undersökningar som visar att det stora flertalet människor, oavsett om de har vanliga inkomster och alltså inte är lantbruka re, egenföretagare, konstnärer e.d., inte kan räkna ut sin skatt. När man inte — Prot. 1988/89:124 kan räkna ut sin skatt, hur skall man då kunna överväga huruvida 30 maj 1989 skattemyndigheterna har gjort en riktig bedömning? Det är just därför man behöver hjälp. Det visar sig ju att vi har små deklarationsbyråer överallt i Sverige i samband med deklarationsförfarandet. Varför har vi det? Jo, därför att människor inte kan deklarera själva. De behöver hjälp. Det handlar inte bara om de stora företagen och de stora summorna. Det stora flertalet människor i dag begriper inte skattereglerna, och därför behöver de hjälp. Det är den hjälpen vi tycker att staten skall medverka till att de får ersättning för.

Herr talman! Carl Frick har frågat justitieministern vad hon på kort och lång sikt avser att göra för att komma till rätta med de metodiska och flagranta brotten mot hastighetsbestämmelserna. Arbetsfördelningen inom regeringen är sådan att det faller på mig att lämna svaret. Elver Jonsson har ställt tre frågor till mig nämligen: 2. Är regeringen beredd att föreslå förändringar som innebär en temporär hastighetsnedsättning inför våra storhelger? 3. Är regeringen beredd att återinsätta de hundra trafikövervakande poliserna i avsikt att skapa en jämn trafikrytm och upprätthålla säkerhet och trivsel på våra vägar? Jag besvarar båda dessa interpellationer i ett sammanhang. Låt mig få säga det med en gång. Regeringen anser att efterlevnaden av hastighetsbestämmelserna och andra trafikregler inte ligger på en godtagbar nivå. Det är därför mycket angeläget med åtgärder som kan öka respekten för gällande trafikregler. Flera åtgärder planeras därför för att åstadkomma sådana förändringar som Carl Frick och Elver Jonsson efterlyser. Ett beredningsarbete pågår dessutom inom regeringskansliet när det gäller att hitta nya grepp för att åstadkomma ett trendbrott i utvecklingen. Trafiksäkerhetsrådet spelar en viktig roll som idégivare. Syftet med detta arbete är att hitta lösningar så att riksdagens mål om sänkta olycksoch skadetal kan förverkligas. För att minska antalet olyckor under den mest olycksdrabbade perioden på året har regeringen beslutat om en tillfällig hastighetsbegränsning under sommaren fr.o.m. den 22 juni t.o.m. den 20 augusti 1989. Då gäller högst 90 km på alla ”110-vägar”. Regeringen har samtidigt givit trafiksäkerhetsverket uppdrag att utvärdera effekterna. Ett väsentligt led i arbetet är den skärpning av reglerna för återkallelse av körkort vid allvarliga hastighetsöverträdelser som genomfördes 1986. Antalet återkallelser har ökat kraftigt. Regeringen har gått vidare på den vägen och just nu ligger på riksdagens bord ett förslag att polisen skall kunna omhänderta körkortet direkt på platsen, om någon brutit mot väsentliga trafikregler. Regeringen förbereder också direktiv till en utredning beträffande körkortsutbildningen. Framtidens förare måste förmodligen utbildas på ett mer allsidigt sätt. Ser vi till den närmaste framtiden vill jag nämna att försök med automatisk hastighetsövervakning kommer att påbörjas i sommar. Erfarenheterna från Norge är i detta avseende mycket goda. Hastigheterna har sänkts avsevärt och olyckorna har minskat. Prot. 1988/89:124 fördubblas till 2 000 kr. Regeringen bereder för närvarande denna fråga. Intagningen till polisutbildningen kommer att öka under de närmaste åren. Det är också glädjande att fler ungdomar nu också vill komma till polisen. Det ger på sikt en total resursförstärkning som kan utnyttjas för bl.a. bättre trafikövervakning. Jag vill också beröra hastighetsfrågan och miljöskadorna i olika delar av landet. Miljön skadas av utsläppen från trafiken och skadorna blir större med höga hastigheter. Trafiksäkerhetsverket har därför uttalat att man särskilt skall beakta de miljöfaktorer som åberopats vid fastställande av hastighetsgränserna i Stockholms län. Verket prövar samtidigt hastighetsgränserna i andra miljöskadade områden som t.ex. Skåne och västkusten. Till sist vill jag säga att vi måste vara beredda att förutsättningslöst se över vilka ytterligare åtgärder som kan krävas för att på sikt åstadkomma en bättre trafikmoral. Av stor vikt är då givetvis resurserna för och organisationen av trafikövervakningen och hur sanktionerna skall utformas för att vara effektiva. Detta är frågor som för närvarande ägnas extra stor uppmärksamhet inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. En dag tycker man till slut att måttet är rågat. För min del kom den dagen då en hög tjänsteman inom kriminalvårdsstyrelsen befanns ha kört mycket, mycket för fort på en av våra vägar. Det är mycket sorgligt när även högt uppsatta personer på det sättet bryter mot trafikbestämmelserna, men det ger liksom hela situationen i ett nötskal. I trafiken dödas årligen över 800 människor, svårt skadade blir ungefär 5 500. Närmare 15 000 människor skadas årligen på annat sätt. Vi vet att trafikolyckorna bara ökar med den ökande trafiken och med de ständigt ökande överträdelserna av hastighetsbestämmelserna. Vi vet också att naturen skadas av biltrafiken och att dessa skador, precis som kommunikationsministern sade, stiger med ökade hastigheter. Det är kontrollerat och uppmätt i många olika länder. Man kommer till entydiga resultat på den här punkten. Vi vet också att detta drabbar samhällsekonomin. Trafiksäkerhetsverket har gjort långa och gedigna uträkningar och kommit underfund med att samhällsförlusten ligger på mellan 15 och 20 miljarder kronor om året. Det betyder att det finns många goda skäl för att verkligen ta tag i dessa allvarliga samhällsfrågor. Jag är övertygad om att om vi hade haft en sjukdom i landet som krävt över 800 döda och 5 500 mycket svårt skadade årligen, så hade man vidtagit mycket drastiska åtgärder för att komma till rätta med de problemen. Problemet i Sverige är att man i stort sett inte riktigt har brytt sig om dessa frågor, utan man har låtit det gå och på något sätt accepterat denna skadeutveckling. Som jag sade tidigare har farterna en väldigt stor betydelse i detta sammanhang. Undersökningar visar att antalet olyckor minskar mycket kraftigt i samband med sänkta farter. Naturskadorna minskar också mycket kraftigt i samband med sänkta farter. Mängden trafik spelar också en roll. Ett annat problem är att risken för upptäckt hittills har varit alldeles för — Prot. 1988/89:124 liten. Jag tycker att det är alldeles utmärkt att man nu vill göra försök med 30 maj 1989 mer automatiska metoder för att upptäcka fartsyndare. Samtidigt har sanktionssystemet varit alldeles för vekt. Att dra in körkortet räcker inte långt, när upptäcktsrisken är ytterst liten. Det är bara att sätta i gång och köra igen, eftersom sannolikheten för att någon skall komma på vederbörande med att köra utan körkort är mycket liten. Uppenbarligen krävs det betydligt starkare sanktioner för att få många människor att inse att de måste sänka farterna och åtminstone hålla sig till de hastighetsgränser som är uppsatta. Det borde också övervägas om inte fordonet kunde konfiskeras direkt på platsen när man har gjort allvarliga överträdelser, t.ex. kört fortare än 20 km över de satta gränserna. Jag tycker att regeringen borde se över dessa förhållanden och verkligen komma med drastiska förslag som gjorde att folk insåg vad det gäller. Att förlora bilen tror jag vore ett mycket högt pris för den futtiga tid man anser sig vinna genom att köra för fort. Det finns också andra vägar att gå när det gäller att hjälpa oss på traven. Man kan t.ex. använda skattesystemet som ett styrmedel. Många av oss är ju faktiskt mycket kostnadsmedvetna, och höga hastigheter innebär stor förbrukning av bränsle. Stiger priset på drivmedel är det inte osannolikt att många människor finner att de vinner mycket med att sänka sina hastigheter. Jag har själv under många år provat vad det kan innebära. Håller man en fart på ungefär 20 kilometer under de hastighetsbegränsningar som finns i dag, förlorar man i tid ungefär 1 minut per mil. Det borde vara ett lågt tidspris att betala jämfört med de stora vinster man själv kan göra ekonomiskt och jämfört med de samhällsekonomiska vinster som står att vinna. Jag tycker det är litet synd att man nu från regeringens sida bara säger att man skall pröva om man kan göra någonting för svårt miljödrabbade områden. Man skall pröva i Skåne om det kan vara möjligt, och man skall pröva om det kan vara möjligt på västkusten. Jag tycker att det finns så väldigt många fakta som talar för sänkta hastigheter och en skärpt övervakning att det inte skulle behöva prövas mera. Med de kunskaper vi har i dag är det inte tid för prövande. Det är tid för handling, konkret handling den dag som i dag är. Låt den hastighetssänkning som man nu föreslår skall genomföras under sommaren på motorvägarna bli kvar också under den tid då man vill utvärdera resultatet. Det är fullkomligt onödigt att släppa upp hastigheten igen efter den 20 augusti. Det gäller faktiskt att rädda väldigt många människoliv och naturen och dessutom spara mycket pengar i samhället. Om inte människoliv och natur räcker, borde åtminstone de samhällsekonomiska argumenten vara tillräckliga.

Herr talman! När jag nu tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation, måste jag konstatera att frånsett den temporära hastighetsbegränsningen lyser de konkreta förslagen med sin frånvaro. Den allmänt hållna inställningen att trafikregler skall efterlevas är lätt att instämma i. Men om utbildningsfrågor, om vägnätets upprustning och om den mycket brännande frågan om trafiknykterhet har regeringen och kommunikationsministern i svaret inget att meddela. Det beklagar jag, och 55 Prot. 1988/89:124 därför skulle jag vilja att statsrådet Andersson i ett kommande inlägg här ger besked om regeringens handlingslinje när det gäller mina frågor om att nedbringa antalet skadade och döda i trafiken och att upprätthålla säkerhet och trivsel på våra vägar. Detta sett också i ett nära perspektiv. Herr talman! Trafiken är ett komplicerat samspel, där hänsyn och omdöme krävs av alla inblandade. Trafiksäkerheten innehåller många moment. Det handlar om vägar, fordon, utbildning, lärarnas kompetens och förarnas körskicklighet. Men det handlar också om krav från omgivningen att trafiken skall tillgodose en rad transportbehov och att allt skall ske i miljövänliga former. Det är också viktigt att de regelsystem som beslutas är både trafiksäkerhetsfrämjande och folkligt förankrade. Det är många faktorer som spelar in på de stigande olyckstalen. Det må vara höga hastigheter, onykterhet i trafiken, bristande kunskap och träning hos förarna samt nedslitna vägar och eftersatt vägunderhåll. Därför tror jag att en temporär hastighetsnedsättning, t.ex. under semestertrafiken, är välgörande, eftersom många ovana förare kommer ut i en blandad och tät trafik. Samtidigt berörs i princip inte yrkestrafiken. Hastigheten har ju sedan länge av vissa utpekats som den enda miljöboven. Det är viktigt att erinra om att det inte främst är hjulens hastighet som är miljöstörande. Det är fastmer motorns varvtal, bränslets art och mängd samt avgasreningens kvalitet för att nämna några viktiga bitar när det gäller miljöpåverkan. Allvarliga problem i sammanhanget är köbildningar, ryckighet och ojämn fart. Positivt för miljön, oavsett fordonstyp, är den jämna farten och rytmen. Och för katalysatorrenade motorer är jämn fart av avgörande betydelse. Förbättrade vägar och inte minst omoch kringfartsledernas tillkomst är av ytterst vital betydelse då vi vill skapa en förbättrad och friskare luft. En annan viktig fråga för trafiksäkerheten är övervakningen. Min uppfattning är att den tekniska utbyggnaden bara till en del kan ersätta de positiva effekter som en stor rörlig trafikpolistyrka utgör. Därför var det ytterst olyckligt att regeringen för några år sedan kraftigt reducerade antalet trafikövervakande poliser. Det är ett grundläggande fel att låta tusentals ”lapplisor” övervaka den stillastående trafiken, medan bara några hundra skall tillse den rörliga och farliga trafiken. Regeringens förslag och riksdagens beslut att stärka och expandera övervakningen av den stillastående trafiken är ur den synpunkten tveksamt. Det borde i stället bli en förskjutning till förmån för en övervakning av de farliga momenten i trafiken. Att trafikpoliser är närvarande och synliga på våra vägar har ju en välgörande effekt och ger en lugn och säker trafikrytm, och därför borde regeringen överväga att återinföra de ”bortplockade” trafikpoliserna. På den punkten får jag just nu inget besked från statsrådet annat än att regeringen sätter sitt hopp till en ökad intagning till polisutbildningen. Tala om lång startsträcka! Trafiksäkerhetsfrågorna är det angeläget att man löser nu, redan i sommar. Utöver hastighetsoch övervakningsproblem finns det en rad åtgärder att vidta för att nå en acceptabel trafiksäkerhet. Jag har nämnt vägarna, förarutbildningen och andra åtgärder som påverkar de mänskliga faktorerna. Därför är jag överraskad av att kommunikationsministern t.ex. inte nämner trafiknykterhetsbrotten såsom angelägna att bekämpa. Rege Prot. 1988/89:124 ringen lovade ju högtidligt vid riksmötets början i oktober att man avsåg att 30 maj 1989 föreslå riksdagen en sänkning av gränsvärdena när det gäller trafiknykterhetsbrott. Men fortfarande har regeringen inte orkat ta sig samman, trots att frågan har varit aktuell under flera år och under en lång rad justitieministrar. Min uppfattning, herr talman, är att frågan är ganska enkel. I allmänna uttalanden har flera regeringsledamöter och en lång rad riksdagsmän förklarat att alkohol och trafik är oförenliga. Det skulle vara välgörande om ministern här i kammaren slog fast den utgångspunkten och därmed också indirekt gav ett besked om att den påföljdsgräns som vi av rättssäkerhetsskäl måste ha blir mycket låg. Det skulle vara välgörande inför den socialdemokratiska riksdagsgruppens övervägande denna vecka och en nyttig signal till justitiedepartementet, som hittills har lagt ner största mödan på att mobilisera invändningar i stället för att satsa på trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Min fråga blir alltså om kommunikationsministern är beredd att ge en deklaration, som innebär att trafiknykterheten radikalt förstärks. Jag hoppas att vi dessutom kan räkna med kammarens och ett stort folkligt stöd. Det är min egen gissning. Trafiksäkerhetsarbetet är ingenting som kan avslutas. Det behövs ständigt nya insatser. Därför är det nödvändigt inte bara med lagstiftarens och myndigheternas insatser utan också med det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet, som behöver uppmuntran och stöd. Jag har i interpellationen hävdat att regeringen också bör överväga en mer aktiv samverkan med de frivilliga trafiksäkerhetsorganisationerna. Därför skall jag, herr talman, med intresse ta del av kommunikationsministerns kompletterande synpunkter, som jag förutsätter kommer att meddelas nu i kammaren.

Herr talman! Jag vill något beröra den del av den här interpellationsdebatten som gäller respekten för gällande trafikregler och regeringens beslut att tillfälligt sänka hastigheten på motorvägar under sommaren. När man läser kommunikationsministerns svar och även hör kommunikationsministern säga samma sak från talarstolen här i kammaren, tycker jag att man med fog kan påstå att resonemanget inte riktigt håller ihop.

Jag tror väl inte för min del att det här beslutet som regeringen har fattat på något vis kommer att öka respekten, herr talman, för de regler som gäller i dag, än mindre för de sänkningar av hastighetsgränserna som kommer att bli följden i sommar av regeringens beslut. Sedan vill jag bara kommentera kommunikationsministerns svar med anledning av att kommunikationsministern nämner bl.a. trafiksäkerhetsrådet, som är en instans som består av experter från olika håll och kanter, 57 trafiksäkerhetsverket, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande m.fl.

Den vägen skulle man försöka få ned de redan i dag många överträdelserna av nu gällande hastighetsbegränsningar. Om man lyckades med denna informationsoch opinionsbildning skulle man inte ta steget att sänka hastigheterna. Den här kombinationen av både morot och piska som trafiksäkerhetsrådet förde fram tror jag skulle ha mött en mycket större förståelse hos trafikanterna. Då skulle de också ges en chans att i varje fall visa att de kan hålla de nu gällande hastighetsbegränsningarna. Vad hände egentligen? Vilka nya informationer och bedömningar låg till grund för att man, från det att trafiksäkerhetsrådet dag 1 presenterade sitt förslag om en kombination av morot och piska till dagen efter vid regeringens sammanträde, beslöt sig för att inte följa trafiksäkerhetsrådets förslag utan direkt slå till med en lagstiftning? Vad var det för bedömningar som regeringen gjorde som skilde sig från trafiksäkerhetsrådets? Det är en fråga som jag skulle önska att kommunikationsministern svarar på. Den andra frågan nämnde jag i inledningen. På vilket sätt tror kommunikationsministern att respekten för gällande hastighetsgränser ökar om de sänks ytterligare, när man redan i dag har problem att få trafikanterna att följa de regler som finns?

Herr talman! Trafiksäkerhetsfrågor och miljöfrågor är engagerande. Eftersom jag nu befinner mig i kammaren och skall få svar på en interpellation, vill jag gärna passa på tillfället att ha synpunkter också i detta ärende. Det kan nog vara bra med sänkta hastighetsgränser, särskilt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Ur miljösynpunkt är det nog litet mera tveksamt, åtminstone när man tittar på de stora vägarna, där hastigheten sänks från 110 till 90 km/tim. Jag accepterar den idén under en högtrafikperiod. Men jag tror att det är viktigt att hastigheterna är motiverade och har folkets stöd. Jag har arbetat rätt mycket med dessa trafiksäkerhetsfrågor. Det är den jämna hastigheten som är avgörande när det gäller att skona miljön. Även den katalytiska avgasreningen är viktig. 10 96 av bilparken byts ut varje år. Det betyder att personbilsparken egentligen är förnyad inom tio år. Då är nästa steg den tunga trafiken, som inverkar mycket på miljön. Det har i Tyskland gjorts studier av hur mycket miljön påverkas av sänkta hastigheter. Resultatet har blivit att det egentligen är litet. Ungefär 800 människor dödas i trafiken varje år. Men om man tittar på den andelen i förhållande till trafikökningen, har vi alltså minskat andelen trafikdödade genom de starka insatser som har genomförts i trafiksäkerhets — Prot. 1988/89:124 arbetet.

Ungefär 90 20 av olyckorna bedöms bero på förarens beskaffenhet. Men man har ännu inte forskat kring kombinationen av t.ex. trafikmiljön, vägens beskaffenhet och hur föraren reagerar. Själv tror jag att vägens utformning betyder mycket för trafikmiljön.

Föraren reagerar med irritation vid stopp i trafiken. Alla de många stoppen åstadkommer väldiga avgasutsläpp. I behandlingen av budgeten föreslog vi från moderata samlingspartiet 1 miljard mer i anslag till vägar. En stor del av anslaget, sade vi i vår motion, borde gå till storstadsområdena för att skapa kringfartsleder osv. Jag vill höra om kommunikationsministern delar min uppfattning om hur man skall lösa upp knutar i trafiksystemen. Överväger kommunikationsministern att till ett annat år höja anslagen i budgeten för att på så sätt kunna åstadkomma en upplösning av knutar i trafiksystemen?

Herr talman! Jag vill först säga att jag tycker att det är en viktig debatt vi för nu. Jag hoppas att den också kan ses som ett uttryck för ett engagemang från riksdagens olika partier för att öka trafiksäkerheten på våra vägar så att vi kan få en nationell mobilisering för sådana insatser. Vi kan konstatera att ansvaret i första hand ligger på den enskilda föraren. Den som har tillstånd att köra bil har också ett stort moraliskt ansvar att göra det på ett sätt som är trafiksäkert. Man skall inte utsätta sig själv och medtrafikanter för allvarliga faror. Det är mycket viktigt att betona den enskilde trafikantens ansvar. Sedan kommer naturligtvis behovet av en rad insatser från samhällets sida som vi nu diskuterar. Men låt oss inte glömma trafikantens ansvar. Det måste betonas i den informationskampanj som nu skall bedrivas och som redan är i gång. Det är många frågor som har ställts, och jag skall försöka besvara några så kort och snabbt som möjligt. Görel Bohlin efterfrågar motivation, dvs. hon säger litet indirekt att det är viktigt att föraren känner motivation för att hålla hastighetsgränserna. Finns det någon starkare motivation än att rädda liv? Det är vad detta handlar om. Trafiksäkerhetsdebatten handlar om att skona människors liv. Mera motivation behövs egentligen inte. När mer än 800 människor dödas och flera tusen skadas allvarligt, är detta en utomordentlig utmaning till alla som är ute i trafiken att verkligen ta sitt ansvar och medverka till att bringa ned detta antal. Då tycker jag att vi inte kan börja tala om det relativa antalet i 59 Prot. 1988/89:124 förhållande till trafiken. Riksdagen har sagt att målsättningen är att faktiskt minska antalet dödade och skadade i trafiken. Vi har diskuterat väganslagen. Alla här vet att vi har ansträngt oss till det yttersta för att öka väganslagen. De har också ökat realt sett med 500 milj.kr. Nu diskuteras intensivt frågan om att finna nya finansieringsvägar. Jag välkomnar dagens debattörer till att också delta i den debatten. Då kan vi få fram mera pengar för att förbättra våra vägar. Det är naturligtvis en lång startsträcka för detta, för att använda Elver Jonssons benämning. De insatser som vi nu gör anslagsmässigt leder ju inte omedelbart till fina vägar i hela landet. När det gäller trafiknykterheten vill jag klart deklarera att även jag menar att alkohol och trafik inte hör ihop. Regeringen kommer att inom kort lägga fram förslag om en kraftig sänkning av gränsen för straffbarhet när det gäller promillehalten. Sverige går där före övriga europeiska länder, och jag tycker vi skall göra det med stor frimodighet och stolthet. Det är naturligtvis mycket viktigt att en bilförare är nykter i trafiken. Det har här diskuterats mycket om övervakning och fler poliser m.m. Det finns behov av fler insatser inom den offentliga sektorn på många olika samhällsområden. Det behövs fler poliser, fler lärare och fler sjukvårdsanställda. Det gäller nu att använda de poliser vi har på ett så effektivt sätt som möjligt. Att vi nu ökar intagningen till polisskolan och därmed skaffar oss fler poliser är en viktig åtgärd i det här sammanhanget. Men det är naturligtvis riktigt att den åtgärden verkar på lång sikt. Vi får i dag arbeta med den stab av poliser som finns. Försök med automatisk hastighetsövervakning skall genomföras, och jag är glad för det stöd som här i dag har uttalats för detta. Jan Sandberg frågade om den tillfälliga sänkning av hastighetsgränserna som nu genomförs som en försöksverksamhet är något som ökar respekten för lagarna. Men frågan är hur vi skall minska olyckorna i trafiken. Vi vet att sommarmånaderna är en period då trafikolyckorna ökar kraftigt. Detta beror på den ökade trafiken och kanske också på att en del ovana förare ger sig ut i trafiken. Det är i detta sammanhang som dessa åtgärder sätts in. Det är inte fråga om att villkora bestämmelserna. Om nu förarna inte behagar hålla de hastighetsgränser som är satta, skall vi då säga: Eftersom det finns en sådan bristande respekt för hastighetsgränserna, får vi höja gränserna? I så fall uppnår vi formellt sett en bättre respekt för de gällande hastighetsgränserna, men vi måste sätta gränser utifrån vad vi vill åstadkomma ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vi måste faktiskt tala om för alla som är ute i trafiken att dessa gränser gäller oavsett om det finns en polis bakom närmaste vägkrön eller ej. Man skall hålla de hastighetsgränser som är satta. Det är ju inte för polisens skull som man skall hålla fartgränserna, utan för trafiksäkerhetens skull. Regeringen anser att trafiksäkerhetsrådets arbete är mycket viktigt. Att regeringen nu kommit fram till att vi skall fatta detta beslut i dag och inte vänta till början av juni, vilket var den tidpunkt som trafiksäkerhetsrådet hade tänkt sig, beror på att vi i regeringen gjorde en samlad bedömning och även vägde in miljöaspekten. Vi fann då att det nog var klokt att redan nu fatta beslut i denna fråga.

Herr talman! Det är alldeles utmärkt att kommunikationsministern här — 30 maj 1989 uttalar regeringens bestämda vilja att se till att antalet trafikoffer skall minska. Jag tycker detta är bra. Men det finns också plats för att diskutera alternativen till den trafik och trafikutveckling vi har i dag. Skattesystemet skall förändras, och det finns förslag om att bl.a. momsbelägga persontransporterna. I det betänkande som KIS-utredningen kommer att lämna visar man att detta innebär att tågresandet kommer att minska med ca 13 90 och lokaltrafiken med ca 16 90. Eftersom vi inte ser någon tendens till att det totala antalet transporter i Sverige minskar, kan detta inte betyda annat än att bilåkandet måste öka. Vi står då inför situationen att just den typ av trafik som ger många skador på människor och natur kommer att öka. Det vore utomordentligt olyckligt om de förslag som nu finns hos utredningen kommer till verkställighet. Anledningen till att man vill genomföra dessa förslag är att man vill anpassa bestämmelserna i Sverige till dem som finns inom EG. Människoliv och natur är väsentligt mycket viktigare än dessa olika anpassningar av vårt skattesystem. Huvudingredienserna i en framtidspolitik för en bättre trafik borde vara ändrade skattebestämmelser, sanktioner, ökad upptäcktsrisk och en intensiv upplysning till människor om varför man måste hålla hastigheterna — inte att vi med hjälp av skattesystemet ökar biltrafiken. Det måste verkligen vara helt galet. Jag hoppas att kommunikationsministern, mot bakgrund av den vilja att minska antalet trafikoffer som han här utttalat, tar itu med Kjell-Olof Feldt och hans gossar när det gäller de här frågorna, så att vi får bort de allra mest groteska förslagen, vilka skulle innebära att biltrafiken skulle öka. Det är framför allt mycket viktigt att vi satsar helhjärtat på den spårbundna kollektiva trafiken för att så många människor och så mycket gods som möjligt skall transporteras på räls. Det är ett utomordentligt effektivt sätt att totalt sett minska antalet trafikskador i det svenska samhället. Det vore en utomordentligt god samhällsekonomi att göra detta. Jag tycker att samhället i det här fallet har varit mycket njuggt. Det rör sig om förhållandevis små belopp — tio miljarder på tio år. Det är en spottstyver när man vet att vi under samma tid satsar ungefärligen hundra gånger så mycket på bilismen i dess olika former. Det är alltså fråga om helt blygsamma belopp på den ena sidan och jättebelopp på den andra. Hela den här trenden måste brytas.

Herr talman! Jag noterar med stor tillfredsställelse att kommunikationsministern ser den här debatten som viktig och som en markering för det intresse som finns i riksdagen. Jag uppfattar samtidigt att kommunikationsministern kanske låter något förnöjd, vilket också gäller den ledamot från trafikutskottet som tyckte att det var bra att vi relativt sett hade samma nivå på olyckstalen. Men det är egentligen en alldeles för låg ambitionsnivå. Det har här talats om det trendbrott som regeringen eftersträvar när det gäller trafikolyckor. Det skulle vara intressant att veta om regeringen Prot. 1988/89:124 kommit något på väg i sin fantasifulla fundering, eller om den fortfarande befinner sig på initialstadiet. traga om vilka metoder man anvander. Min asiKt ar att det inte kommer att vara möjligt att ersätta de positiva effekterna av den rörliga polisstyrkan med enbart tekniska hjälpmedel. Att man vill ha fler poliser har faktiskt inte så mycket att göra med att man vill sätta fast folk, utan att man vill få människor att köra laglydigt. Om man kan köra från Norrland till Skåne utan att se en trafikpolis, är detta inte bra för vare sig trafikrytm eller lugn och säker körning. Samhällsekonomiskt kostar också lapplisorna en hel del, och man slog in på fel väg när man förstärkte resurserna för dem men höll tillbaka när det gällde resurser till den rörliga polisstyrkan. En nytillkommen ledamot har här talat om fler straff, högre böter, dyrare bränsle och om att konfiskera bilar. Jag vill markera att jag inte tror att det är modellen för en säkrare trafik. Jag uppskattar kommunikationsministerns uttalande om att förslaget kommer att innebära en kraftig sänkning av gränsvärdena för trafiknykterhetsbrotten. Jag har närmast beklagat att det dröjt så länge och att regeringen inte har orkat ta sig samman. Jag tror inte att det berott på Georg Andersson, eftersom han tydligen har en inställning som ligger rätt i tiden och bådar gott för trafiksäkerheten. Men de övriga i regeringen har inte orkat ta sig samman. Det är angeläget att det sker, som kommunikationsministern sade, en samlad bedömning och att den äger rum nu. Det är angeläget att komma fram till ett resultat i den här frågan. Om en bilförare av femhundra kör onyktert, är var fjärde förolyckad alkoholpåverkad. Också små alkoholdoser innebär en dramatisk försämring av körskickligheten. Det är därför viktigt att gå i täten för utvecklingen i Europa. Vi har i Sverige den traditionen, och Sverige och Norge var först i världen med att införa promillegränser. Hela världen följde så småningom efter. Det finns nu anledning att gå i täten också för sänkta gränsvärden, inte för att bestraffa, utan för att uppnå en säkrare trafik.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka kommunikationsministern för svaret på båda mina frågor. Jag förstår att det inte är så lätt att svara på alla de frågor som dykt upp under debatten. Men jag tycker att kommunikationsministern gjorde ett mycket bra försök att svara, även om jag inte riktigt är nöjd med de svar jag fick, men det är en annan sak. Jag håller med kommunikationsministern om att det här är en viktig debatt. Det framgår kanske av det faktum att det är många ledamöter som är med och debatterar de här frågorna. Det är mycket viktigt att öka trafiksäkerheten. Jag vill också poängtera det som kommunikationsministern tog upp i sitt svar till mig, nämligen trafikantens ansvar. Det är där som skiljelinjen går, som jag ser det, mellan mitt sätt att se på trafikanterna och det ansvar som jag tror att de är beredda att ta och regeringens inställning, som jag tidigare har kritiserat. Jag menar att vi kan ha vilka regler som helst, men det spelar ingen Kommunikationsministern gör frågan om trafikpoliser till en resursfråga. ökad trafiksäker On Pkadtrajiksäker Det är naturligtvis å å ena sidan fråga om detta, men å andra sidan är det också ei FS Er Me Ne SM AS roll om inte reglerna följs och respekteras av invånarna. Vi vet att respekten — Prot. 1988/89:124 för nu gällande hastighetsgränser redan är låg, och den kommer troligen att 30 maj 1989 sjunka ännu lägre efter det att regeringens beslut börjat gälla i sommar. Jag tycker detta är mycket olyckligt. Regeringen gick i sitt beslut ifrån trafiksäkerhetsrådets förslag. Ministern sade att miljöaspekterna hade vägts in. Jag har förstått att socialdemokraterna ser miljöaspekter i detta samspel mellan hastighet och avgasutsläpp, men det samspelet är ifrågasatt av många. En sak som inte är ifrågasatt är dock den jämna hastighetens inverkan på miljön. Alla är överens om att en jämn fart gör att avgasutsläppen minskar. Jag kan konstatera att vi har en gemensam syn när det gäller vikten av att minska olyckor och att få en bättre miljö även inom trafikområdet. Men vi har inte en gemensam syn i fråga om vilka medel man skall använda för att nå detta. Som jag ser det vill socialdemokraterna gärna och ofta stifta lagar, medan moderaterna anser att man i första hand skall informera och påverka trafikanterna. Jag instämmer också i det som Görel Bohlin sade tidigare. Från moderat sida har vi velat kraftigt öka väganslagen för att på det sättet få bättre vägstandard, vilket kan leda till jämnare hastighet och minskade utsläpp. Jag är för min del övertygad om att den moderata linjen som jag talat för är den som ger bäst resultat både när det gäller trafiksäkerhet och när det gäller miljön.
Herr talman! Även jag tackar kommunikationsministern för svaret på mitt inlägg. Jag tycker det är en mycket trevlig ton i den här debatten, och det gäller samtliga deltagare. Jag delar kommunikationsministerns uppfattning att det faktum att den relativa andelen olycksdrabbade har sjunkit är en klen tröst. Jag menade inte att det var någonting att skryta med, men det är en upplysning om att insatta åtgärder ändå ger effekt. Själv tycker jag det är litet hårt att, som det blivit, lägga ansvaret för trafikolyckorna i så stor utsträckning på förarna. Även kommunikationsministern tycktes vilja göra det. Trafiken är ett samspel mellan alla som är inblandade i trafiksystemet. Då är naturligtvis information, som Jan Sandberg nämnde nyss, någonting oerhört viktigt. Sänkta hastigheter, där det är berättigat, är också viktigt, men det är då stor skillnad på den hastighet man kan hålla på motorvägarna som ju är de minst olycksdrabbade av alla i vägsystemet, och t.ex. vägar genom ett tätortsområde. Eftersom andelen tung trafik ökar, ökar också olycksriskerna, särskilt om det inte finns alternativa vägar för den trafiken, utan den tvingas gå genom tätorter därför att det inte finns kringfartsleder eller tvärleder. Den saken är jag allvarligt oroad av. Det innebär också ett högre slitage på de vägar som finns. Ökningen av andelen tung trafik är alltså en stor fara. Jag hoppas att man genom den forskning som bedrivs på olika områden — inte minst inom VTI där jag sitter i styrelsen — kan få fram sådana faktorer som gör att man sätter in åtgärder för trafiksäkerheten på rätt område. Vi är 63 Prot. 1988/89:124 på god väguttrycket låter litet skämtsamt i denna debatt - men mer behöver göras och vi behöver veta mer om vilka åtgärder som bör sättas in.

Herr talman! På grund av att min taletid tog slut blev mitt förra inlägg litet hastigt avbrutet. Jag vill fortsätta resonemanget där jag slutade, om skillnaden mellan trafiksäkerhetsrådets förslag och regeringens beslut. Jag menar att skillnaden är mycket marginell. Som jag försökte säga helt hastigt gjorde regeringen en mera övergripande bedömning, där vi också vägde in miljöaspekten. Man kan alltid diskutera hur stor den är, men otvivelaktigt är det viktigt att klara ut att topphastigheterna har en negativ effekt på miljön. Jag tror att det för många människor är en stark motivation att sänka hastigheterna, när man därmed bidrar till att minska miljöskadorna. Jag tycker det kan vara skäl att ta in den saken i det här sammanhanget. Nu går vi mot semester och en trafiktopp. Men de flesta av oss har ledigt under den tiden. Är det inte då skäl att varva ned litet och dämpa farten, dämpa de högsta farterna? Därmed dämpar man också den allmänna rytmen och hastigheten på våra vägar. Alla som kör bil — och det gör vi väl allihop — vet att om man ligger på 110, och kanske slickar på marginalen ovanför till 120, så vänjer man sig vid den rytmen. Kommer man sedan in på en 90-väg är det svårt att anpassa sig nedåt, och blir det 70-väg är det ännu svårare. Man tycker det går väldigt sakta. Jag menar att den generella sänkningen till 90 bör kunna medverka till att vi sänker rytmen även på vägar med lägre hastigheter. Detta måste vara en mycket klar politisk signal. Jag hoppas att företrädare för alla partier är överens om att de satta gränserna är maximigränser och skall respekteras. Vi får inte falla in i det allmänna resonemanget om att trafikmoralen ändå är så dålig att det inte är lönt att göra något åt den. Jag anser att detta är ett mycket farligt resonemang. Därför vill vi sända en mycket klar politisk signal att alla nu måste hjälpas åt att få ett trendbrott i denna utveckling. Kan vi också fram på eftersommaren — vilket jag hoppas — se att antalet olyckor minskat, tycker jag det vore en enorm framgång. Jag hoppas att när vi samlas i höst i riksdagen det skall vara möjligt att göra en sådan summering. Jag är alltså inte nöjd med tillståndet nu. Om Elver Jonsson uppfattar mig som förnöjd har han fel. Men jag kan ändå konstatera, Elver Jonsson och andra, att i ett europeiskt och framför allt globalt perspektiv är vi ett föregångsland också på detta område. Vi skall samtidigt erkänna att vi nu visar vår otålighet över att vi inte kunnat minska antalet olyckor under de senaste åren, utan att det har gått upp. I Göteborg har det samlats en stor internationell konferens om trafiksäkerhetsfrågor med ett sextiotal deltagare från världens olika länder. Man har där kunnat konstatera att 300 000 människor i världen varje år omkommer i landsvägstrafiken. Det är detsamma som att en stad av Göteborgs storlek varje år utraderas i trafiken. Detta är alltså ett mycket angeläget område för ett internationellt samarbete, det är helt tydligt. De delegater som nu är Prot. 1988/89:124 samlade i Göteborg ser med uppskattning på de insatser Sverige gör. 30 maj 1989 Jag hade i går tillfälle att redovisa den insats vi avser att göra under AM RR Sd : zz 5 SA . Om ökad trafiksäkersommaren och de ambitioner vi har när det gäller att förbättra nykterheten i het Allra sist, Elver Jonsson, visst är det ändå tyvärr en resursfråga i vilken utsträckning som poliser kan visa sig i trafiken. Jag beklagar att inte fler poliser finns i trafiken för trafikövervakning, men vi är medvetna om att poliser behövs för många andra angelägna uppgifter. Jag vill än en gång säga att även om man inte ser någon polis i den närmaste omgivningen, gäller de regler för trafiken som riksdag och regering har beslutat om. Dessa regler måste följas, och trafikmoralen får inte vara beroende av om man har en polis i hälarna.

Herr talman! Jag vill helt ansluta mig till det som kommunikationsministern slutade sitt inlägg med. Det är alldeles självklart att det måste vara på så sätt. Därför vill jag ta upp de tankar som Jan Sandberg här har fört fram om trafikanternas ansvar. Det är lätt att säga att trafikanterna skall ta sitt ansvar. Men vi ser ju att merparten av trafikanterna faktiskt inte tar sitt ansvar. Om de hade gjort det, hade de hållit de hastighetsbegränsningar som gäller. Dessa bestämmelser har inte tillkommit av en slump, utan därför att man har ansett det vara farligt att köra fort. Det är tydligt att merparten av trafikanterna inte är villiga att ta ansvar. Därmed faller en stor del av Jan Sandbergs resonemang på det här området platt till marken. Trafikanterna måste uppenbarligen på något sätt få hjälp för att kunna ta sitt ansvar. Detta med att bli upptäckt utgör då en väldigt viktig del. Tyvärr måste man konstatera att många människor inte är villiga att ta ansvar förrän de upplever att de är hotade av någon form av sanktion. Jag tror också att det är viktigt att man i trafiksäkerhetsarbetet verkligen beaktar hela sanktionssidan för att på så sätt hjälpa till att åstadkomma detta ansvarstagande som är så nödvändigt. Det kan inte vara så att merparten av dem som i dag kör på våra vägar inte är informerade om konsekvenserna av att köra för fort, eftersom det i åratal har talats om dessa konsekvenser via television, tidningar osv. Det kan alltså aldrig bero på okunskap, men trots detta tror jag ändå att en vidgad och bra information i samband med den planerade hastighetssänkningen i sommar kan spela en avgörande roll för den fortsatta utvecklingen på detta område. Det har också talats om betydelsen av rytmen i trafiken. När jag kör på vägarna har min målsättning varit att jag inte skall köra fortare än 80 km/tim. Min erfarenhet är då att jag får en utomordentligt lugn rytm. Jag kan utan svårigheter hålla denna hastighet på hela vårt vägnät, där den är tillåten. Det blir ett jämnt flyt hela tiden och det nedbringar min bensinförbrukning med mycket stora tal. Det finns all anledning att enbart av det skälet sänka 65 Prot. 1988/89:124 hastigheten för att få ned rytmen och minska antalet omkörningar. Att sänka hastigheterna skulle utgöra ett mycket verksamt bidrag.
Herr talman! Kommunikationsministern är inte nöjd med tingens ordning. Det är ett klokt svar, eftersom det innebär att kommunikationsministern kommer att ha ambitionen att vara pådrivande, vilket vi är tacksamma över. Georg Andersson omnämnde en konferens som hölls i Göteborg i går. Jag väntade på att han möjligen skulle komma med det svar som han inte gav i går, nämligen svar på frågan om vad som händer efter slutet av augusti, då den planerade hastighetsbegränsningsperioden upphör. Återgår allt till den gamla ordningen, eller vad är det som då händer? Kommunikationsministern sade att Sverige har en hygglig situation jämfört med Europa i övrigt och i ett globalt perspektiv. Detta är naturligtvis riktigt. Det är en position som vi skall slå vakt om. Men vi får inte glömma att en orsak till att södra Europa och kontinenten, USA samt andra delar av världen har så dramatiskt höga olyckstal är att det där förekommer så många fall av s.k. promillekörning. Det råder inte några tvivel om detta. Sverige har en förhållandevis sträng lagstiftning som helt säkert haft en mycket positiv effekt på trafiksäkerheten. Därför är det viktigt att vi nu också går i täten för att sänka promillegränserna. Kommunikationsministern har ju lovat att gå i spetsen för radikalt sänkta gränser, vilket jag hoppas skall kunna genomföras. Jag håller med om att vi behöver varva ned i trafiken. Det är helt riktigt. Men detta står inte i något motsatsförhållande till att det vore värdefullt med en större rörlig trafikpolisstyrka. Jag tror naturligtvis att kommunikationsministern inte är någon utpräglad ögontjänare. Men oss emellan sagt, om det finns rörlig trafikpolis ute, påverkar detta trafikrytmen så att den blir lugnare, vilket vi inte kan bortse ifrån. Låt det vara litet färre lapplisor, men några fler trafikpoliser! En radikal sänkning av gränsvärdet när det gäller trafiknykterhetsbrott skulle vara den största reformen för att skapa en större trafiksäkerhet. Saken blir ju inte sämre av att en sådan reform inte tar några budgetmedel i anspråk. De samhällsekonomiska vinsterna blir stora, samtidigt som mänskligt lidande och död kan undvikas. Det är ingen dålig reform, herr kommunikationsminister. Driv på så att den blir verklighet! Alla behöver inte vara förare för att räknas som trafikanter. Därför är det viktigt att trafiksäkerhetsdebatten och opinionsbildningen går vidare och att det föreslås konkreta åtgärder samt att vi som lagstiftare tar vårt ansvar.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort och enbart svara på frågan vad som händer efter den 20 augusti. Jag kan i dag bara säga att trafiksäkerhetsverket kommer att inom kort pröva frågan om inom vilka områden som man är beredd att av miljöskäl fastställa högsta hastighetsgräns till 90 km/tim. Efter det att trafiksäkerhetsverket har gjort sin bedömning, kan vi återkomma till den konkreta fråga som Elver Jonsson ställde.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig vilket ansvar postverket har för att gruppreklam som kund betalat för delas ut enligt överenskommelse. Postverket har en rikstäckande organisation för utdelning av gruppreklam. Den består i huvudsak av brevbärare som på frivillig basis åtagit sig utdelning. I vissa distrikt i Storstockholm var det inte möjligt att under år 1988 åstadkomma en sådan organisation i egen regi. För att bibehålla rikstäckningen valde postverket därför att anlita privata entreprenörer för utdelningen. Utdelningen av valmaterial har inte fungerat tillfredsställande under valrörelsen 1988 i Storstockholmsområdet. Kompensation i olika former har reglerats i avtal mellan postverket och de drabbade partierna.

Herr talman! Jag tackar för svaret. En privat firma eller en entreprenör anlitad av postverket borde kunna ställas till ansvar i detta sammanhang, men jag vet inte om så har skett. Här har man tagit betalt av postverket för en tjänst som inte har utförts. Om jag hade gått direkt till en privat entreprenör och kunnat bevisa att jag inte har fått den tjänst som jag betalat för utförd, kunde jag ha ställt honom till ansvar. Som framgår av svaret har nu postverket lämnat viss ersättning till de drabbade i det här fallet, men denna ersättning täcker ju inte de förluster, merkostnader och besvär som detta har medfört. Jag tycker att det är viktigt att peka på denna händelse. Jag har även från andra håll fått information om att den inte är den enda av sitt slag, vilket också framgår av svaret. Det är allra mest därför att det rör sig om valförsändelser och valinformationsmaterial som jag tycker att detta är så kolossalt viktigt. Misstag av den här typen får bara inte hända, vilket även är viktigt för tilltron till postverket. Posten befinner sig i en monopolliknande situation — man har i vart fall monopol på brev. Man är ganska ensam på andra områden. Om man har en sådan monopolliknande situation blir ansvaret större. Jag tycker att detta är en fråga om informationen inom postverket. De statliga verkens personal har ett mycket stort ansvar gentemot kunderna. Verken sorterar direkt under regeringen. Det är därför ännu viktigare att man är medveten om ansvaret. Jag skulle vilja fråga om kommunikationsministern är beredd att ta ett initiativ till information, som kan gälla verkens personal i allmänhet och, på förekommen anledning, postverkets i synnerhet. Vet kommunikationsministern möjligen om någon sådan information är på gång? Enligt min uppfattning får det inte hända att reklam som man tar betalt för att utdela, särskilt reklam av den här typen, hamnar i en garderob eller i en sopcontainer. För min del önskar jag att respekten för postverket skall finnas kvar hos nyttjarna av postverkets tjänster.
Herr talman! Jag tror att man med stor tillfredsställelse kan notera att postverket i stort fungerar mycket bra och lever upp till de krav som riksdagen har ställt på verket såsom statlig myndighet. Frågan om den speciella malör som skedde med valmaterial i Storstockholmsområdet har diskuterats av min företrädare med en annan av kammarens ledamöter den 6 oktober 1988.

Jag utgår nu ifrån att postverket har tagit del av den frågedebatten och av den deklaration som min företrädare avgav. I mitt svar har jag också redovisat de förändringar i organisationen som postverket har vidtagit när det gäller distribution av gruppreklam i Storstockholmsområdet. Mot den bakgrunden anser jag inte att det nu finns anledning för mig att i min egenskap av kommunikationsminister ta något särskilt initiativ i denna fråga. I sak är vi således helt överens om att vi med förtroende skall kunna lämna våra uppdrag till postverket och räkna med att försändelserna kommer fram.
Herr talman! Jag tackar för det svaret, och jag är nöjd med det. Jag var dock förvånad över att denna malör kunde ske. Anledningen till att jaginte har tagit upp frågan förrän nu är dels att uppgörelsen mellan den som köpte tjänsten och postverket kom till ganska sent, dels att det har skett en annan malör. Jag är dock nöjd med att kommunikationsministrarna har tagit så allvarligt på denna fråga. Jag är övertygad om att man även inom postverket nu skall se till att det inte händer igen.

Herr talman! Görel Bohlin har frågat mig om det finns planer på att skärpa reglerna för transporter av farligt gods och var frågan om transport av flygbränsle i rörledning från Loudden till Arlanda ligger. Luftfartsverket och sjöfartsverket har ett ansvar för säkerheten inom resp. verksamhetsområde även i fråga om transporter av farligt gods. Räddningsverket har motsvarande ansvar för landtransporter. Berörda myndigheter svarar för de säkerhetsföreskrifter som skall omgärda transporterna av farligt gods. Arbetet med att förbättra säkerheten pågår kontinuerligt. När det gäller Görel Bohlins fråga om bränsletransporterna till Arlanda — Prot. 1988/89:124 har min företrädare betonat att han ser fördelar i om de relativt omfattande 30 maj 1989 bränsletransporter som nu sker med tankbil kan ombesörjas via en rörledning. Förutsättningen har samtidigt varit att berörda intressenter kan enas om en sådan lösning. Genom ett regeringsbeslut nyligen har det bolag som ansvarar för samordningen inom ramen för rörledningsprojektet givits tillstånd att färdigställa rörledningen och att använda den fram till år 2019. Det är nu en uppgift för den berörda intressentgruppen att skapa förutsättningar för att detta projekt skall kunna förverkligas. Enligt uppgifter som jag inhämtat återstår fortfarande förhandlingar mellan intressenterna innan arbetet med rörledningen kan komma i gång som planerat.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern även för detta svar. När det gäller transporter av farligt gods känner jag mig alltmer oroad inför utvecklingen. Det händer ju den ena olyckan efter den andra. Man måste då använda alla möjliga metoder för att försöka hindra att en riktigt allvarlig olycka inträffar. En pipeline i Käppalasystemet är en god början. Det innebär att man får bort ett femtiotal tankbilar från motorvägen mot Arlanda och inte minst inne på Arlandaområdet, där det är trångt. Man har en flygbränsledepå placerad ca 30 meter från flygledarbyggnaden. Jag har talat med FOA om riskerna. Skulle det hända någonting ute på Arlanda, skulle hela flygplatsen slås ut. Det är sanningen. Nu vet jag att man diskuterar en flyttning av flygledarbyggnaden, och därmed minskar man risken i det avseendet. Det är således en i allra högsta grad angelägen statlig fråga att detta åtgärdas. Frågan hör också samman med räddningstjänsten på Arlanda och hur man ordnar den. Det finns där ett gemensamt intresse mellan Arlanda flygplats och Sigtuna kommun. Min fråga gällde emellertid även farliga transporter i allmänhet, t.ex. Mälartransporter. På senare tid har man diskuterat hur man någorlunda skall kunna garantera att inte en riktigt svår sjötransportolycka inträffar. När man emellertid försöker begränsa transporterna av farligt gods t.ex. genom Stockholm, stöter det på svårigheter. Att använda pipeline är kanske en metod att minska antalet transporter. Om man skall köra från Statoil i Nacka, som årligen har 13 000 transporter, får man välja de mest krångliga vägar, som förlänger transporten till Arlanda med ungefär två timmar. 13 000 transporter motsvarar således 26 000 timmars extra avgasutsläpp och därmed också ökade risker. Det finns fler hamnar ute i Nacka som alla skulle vara betjänta av att man kunde ta sig åt Arlandahållet via en kringfartsled. Jag tänker då närmast på den s.k. Österleden. Jag vill gärna ta upp även denna aspekt eftersom vi tidigare här i debatten har diskuterat tvärleder och kringleder. Jag är mycket oroad över att man nu måste köra genom samhällen med farliga transporter — genom centrala Stockholm och genom tätorter. Man kör t.ex. på Valhallavägen. Jag undrar om man avser att ändra lagstiftningen gällande den här typen av transporter. Det är både en statlig och en kommunal fråga. Det gäller inte minst hur man 69 ställer sig till sådana transporter i Stockholms kommun. Det måste dock finnas alternativa vägar för transporterna.

Herr talman! Även om jag kanske inte har så mycket att tillägga och det bara är Görel Bohlin och jag i kammaren — plus talmannen — vill jag ändå något ytterligare kommentera den fråga som Görel Bohlin diskuterade med min företrädare Sven Hulterström redan i november 1987, vad jag har förstått. Sven Hulterström förklarade då att han för sin del såg fördelar i om man kunde ordna dessa transporter på ett annat sätt, exempelvis genom en rörledning. Men det förutsatte, som han konstaterade, att samtliga berörda parter, dvs. luftfartsverket, flygbolagen, samtliga oljebolag och Stockholms kommun, kunde enas om en sådan investering. Det är de förhandlingarna som jag i mitt svar tidigare har hänvisat till. De förhandlingarna pågår, och vi får väl räkna med att man kommer till en lösning i det avseendet. När det gäller placeringen av bränsledepån på Arlanda har man inom ramen för dispositionsplanen för Arlanda reserverat en position söder om flygplatsbyggnaderna för att kunna flytta depån i samband med övriga utbyggnader av flygplatsen under den kommande tioårsperioden. Det är ett arbete på gång i dessa frågor, vilket förhoppningsvis kan tillgodose vad Görel Bohlin är ute efter. När det gäller den direkta frågan om ändrad lagstiftning vet jag inte vad Görel Bohlin närmast önskar sig. Jag har svårt att se att man med lagstiftning från statens sida i detalj kan reglera t.ex. vilka vägar man får köra på. Här finns myndigheter som har ett bevakningsansvar och som vi får utgå från noga följer dessa frågor. Jag vill bara betona att också jag ser transporterna av farligt gods som en utomordentligt viktig fråga när det gäller säkerheten på våra vägar och kanske också i vidare mening.
Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för denna komplettering. Vad beträffar rörledningen och det bolag som måste vara förvaltare av rörledningssystemet är jag medveten om svårigheterna att få den till stånd. Men eftersom staten är medintressent och det finns ett intresse hos staten att åstadkomma något av detta slag, utgår jag från att man hjälper till att få fram en överenskommelse. Vad beträffar depåplaceringen vill jag säga att det är upprörande att depån över huvud taget är placerad där den är. Jag vet dock att man från flygplatsledningens sida är starkt medveten om detta och försöker få placeringen ändrad. Jag frågade om lagstiftning närmast för att få veta om man planerar att se över, i utredningsform, olycksriskerna med dessa farliga transporter och vad man kan se i fortsättningen av en eventuell utredning. Jag tror att det är alldeles nödvändigt att man tittar på olycksriskerna, eftersom andelen tung trafik och andelen trafik med farligt gods hela tiden ökar på våra vägar, som vi konstaterade tidigare i debatten här. Därmed ökar olycksriskerna alldeles kolossalt. Är det någon utredning som studerar detta eller har någon del av den statliga förvaltningen i särskilt uppdrag att se över denna sak?

Herr talman! Det förslag till ny utlänningslag som riksdagen skall debattera i dag är kulmen på ett omfattande utredningsoch reformarbete, som sattes i gång så sent som vintern 1987. Två utredningar tillsattes då för att på mycket kort tid komma med förslag till hur en nyare och snabbare handläggningsordning i asylärenden skulle kunna uppnås. Förutom att utredningarna skulle arbeta mycket snabbt gavs direktiven att undersöka vilka organisatoriska och administrativa förändringar som skulle behövas för att väsentligt förkorta handläggningstiderna. Utredningen om kortare väntan ledde till den omorganisation av invandrarverket som riksdagen nyligen beslutat om. I samma syfte skulle utredaren för översyn av utlänningslagen inom ramen för gällande principer se över vilka förenklingar och förbättringar av regelsystemet som krävdes. Det betonades att det inte var aktuellt att ändra grundprinciperna för flyktingoch invandringspolitiken, som dessa kommit till uttryck i andra beslut av riksdagen. Detta förtjänar att betonas igen: det handlar alltså inte om att ändra grundprinciperna för flyktingoch invandringspolitiken. Herr talman! Det finns nämligen en bred politisk enighet i grunden när det gäller flyktingpolitiken, vilket är en stor styrka. Inte ens den stundtals häftiga debatt som kan uppstå kring enskildheter i flyktingpolitiken och i flyktingmottagandet kan förta den bilden av enighet. Redan 1982 var det diskussion i riksdagen om de alltför långa väntetiderna i asylärenden. Då var ändå invandringen relativt blygsam jämfört med den mycket snabba ökning som skedde under åren från 1983 och framåt, en ökning från 3 000 ärenden 1983 till 20 000 asylsökande 1988. Under tidens gång har olika åtgärder satts in för att tidvis få ned de stora ärendebalanser som det har varit fråga om. Det säger sig självt att om en drastisk ökning av antalet asylärenden sker, utan att myndigheterna har resurser för att bemöta detta, uppstår det långa handläggningstider. I själva handläggningssystemet har det också funnits en inbyggd rundgång. Ett ärende har, trots beslut i olika instanser, genom prövning i verkställighetsskedet kunnat gå runt i utredningskvarnen i princip hur många gånger som helst. Å andra sidan har självfallet många asylsökande fått sina beslut mycket snabbt i de fall där ärendet varit solklart från början. Huvudsyftet med den nya utlänningslagen är att komma åt de långa handläggningstiderna, vilka varit det mest inhumana inslaget i svensk flyktingpolitik under senare år. Målet att pressa ned väntetiderna utan att rättssäkerheten åsidosätts kvarstår. Redan i direktiven för de bägge utredningar, som jag omnämnde, lades Prot. 1988/89:125 ambitionsnivån fast: en asylsökande skulle kunna få sitt definitiva beslut på — 31 maj 1989 sin ansökan inom några få månader, högst två månader hos invandrarverket och två månader i regeringskansliet vid ett eventuellt överklagande. Väntetiderna i andra jämförbara länder är visserligen betydligt längre än vad vi dragit på oss. Men det är inte någon ursäkt. Väntetider på ett par eller flera år är oacceptabelt och måste åtgärdas. I dag har jag anledning att tro att vi faktiskt skall kunna ha en omloppstid på högst fyra till sex månader för hela asylprocessen. Det kan naturligtvis uppstå ärenden som kommer att vara problematiska och ta längre tid, men normalärendet skall kunna vara klart på t.o.m. kortare tid inkl. regeringens slutliga beslut. Ändå skall rättssäkerheten i handläggningen kunna upprätthållas. Därför finns en rad förslag i det avseendet. Regeringen har verkligen ansträngt sig för att tillmötesgå huvudkritiken mot den nuvarande ordningen och den nu gällande lagen. För det första kommer invandrarverket att göra asylutredningen. I och med att någon kommer och begär asyl samt att polisen sammanställt uppgifterna efter ett första förhör överlämnas ärendet till invandrarverkets utredare, som skall finnas på plats enligt den nya organisationen för verkets handläggning av asylärenden. Därmed underlättas också den personliga kontakten mellan utredaren och den asylsökande. Muntlig handläggning är också ett av de inslag i lagförslaget som har bemötts positivt och där vi tagit fasta på tidigare kritik av handläggningen. Beslut som innebär avslag på en asylansökan skall i fortsättningen motiveras. Därigenom stärks rättssäkerheten ytterligare. Handläggaren får möjlighet att noggrant pröva bärigheten av de skäl som läggs till grund för avslaget. Den det berör får omedelbart besked om varför beslutet har gått honom emot och därigenom kan han lättare ta ställning till om avslaget skett på felaktiga grunder. Om besluten motiveras, kan det också i samband med en ny ansökan bli lättare att se om denna innehåller omständigheter som tidigare inte prövats. Sammantaget medverkar dessa uppräknade omständigheter också till att handläggningstiden kan förkortas. Reformeringen av systemet för handläggning av asylärenden innebär en verklig kraftansträngning — ett arbete som ligger framför oss. Riksdagen har redan beslutat om en omorganisation av invandrarverket. Detta var den ena delen i reformen, och den följs nu av den nya utlänningslagen. Under arbetets gång med utlänningslagen har ett annat problem accentuerats: den s.k. dokumentlösheten, dvs. det faktum att upp till 60—65 96 av de asylsökande saknar handlingar som styrker identitet, nationalitet och färdväg. Det är ett ökande internationellt problem som också diskuteras inom FN:s flyktingkommissariat, UNHCR. Också Sverige måste försöka få bukt med den här saken. Man kan inte undkomma detta förhållande genom att stoppa huvudet i sanden och låtsas som ingenting. Åtgärder mot dokumentlösheten har därför blivit den andra linjen i lagförslaget. -| Herr talman! I andra sammanhang brukar jag betona invandringens betydelse för Sverige. Det är klart omvittnat vad invandrare under olika perioder har bidragit med, när det gäller utvecklingen av den svenska välfärden. Problemen med invandringen skall inte överbetonas. Men de skall erkännas. I invandringsoch flyktingpolitiken finns vissa svårigheter som måste övervinnas. De kan sammanfattas i tre punkter: — de långa handläggningstiderna som jag redan varit inne på, — det tar alltför lång tid innan den som fått tillstånd till bosättning kan tas emot i en kommun, — det tar lång tid efter bosättningen innan flyktingar och invandrare kan få arbete och egen försörjning. En framgångsrik politik på det här området berör inte bara riksdag, regering och centrala myndigheter. Det är en angelägenhet för många, regionala och lokala myndigheter, frivilliga organisationer, kommunalpolitiker, alla de som skall bli de nya invandrarnas medmänniskor ute i samhället. Det finns mycket övrigt att önska, innan vi kan säga att flyktingmottagandet fungerar som vi skulle vilja. I dag skall riksdagen diskutera den nya utlänningslagen, även om det finns åtskilligt mer att säga om det.som kommer efter asylansökan och uppehållstillståndsfrågor, som utlänningslagen reglerar. Den nya lagen ökar, som jag sade, möjligheten för asylsökande att få sina ansökningar snabbt behandlade i en generös och humanitär anda och att slippa till synes ändlösa väntetider av ångest och ängslan för hur ens ansökan skall komma att behandlas. Jag är förvånad över hur litet detta har uppmärksammats i debatten. Debatten har ju ändå till stor del förts av organisationer och enskilda som anser sig företräda främst humanitära intressen. Vi är dock fast beslutna att komma till rätta med de långa handläggningstiderna, inte minst för barnens skull. Den som kommer till Sverige med goda skäl skall snabbt få besked. Det är helt oacceptabelt, jag vill upprepa det, att människor skall sväva i ovisshet om sitt öde under ett par års tid. Framför allt har vi sett hur denna ovisshet skapar, svårigheter för barnen i en asylsökande familj. En ambition är därför att komma fram till ett läge, där beslut kan fattas på ett par veckor i hälften av alla asylärenden. Detta bör bli möjligt genom att invandrarverket förlägger sina utredningsslussar där de asylsökande befinner sig. Däremot får den som kommer dokumentlös finna sig i ett tuffare utredningsförfarande. Pass och visum kan förvisso inte i alla lägen avkrävas den som verkligen är på flykt. Det är dock ett välkänt fenomen, inte bara i Sverige utan också i övriga Europa, att många som kommer och begär asyl helt saknar inte bara pass utan alla former av identitetshandlingar, färdbiljetter osv. Det har spekulerats mycket i vad det beror på, och det finns säkert olika orsaker. En del gör det därför att de fått mindre goda råd att göra sig av med handlingar i tron att det då skulle gå lättare att få stanna i Sverige. Andra gör det därför att de har ett intresse av att inte visa t.ex. färdväg och tidigare vistelseland. Men jag tror det är viktigt att Sverige också ger sådana signaler utåt, att de som med goda skäl tänker resa hit och söka asyl får klart för sig att de har allt intresse av att behålla sina handlingar, medan identitetlöshet kommer att leda till längre utredningstider och en osäkrare framtid. Detta är viktigt också från rättvisesynpunkt. De som sparar sina biljetter, som kanske visar att de faktiskt hade kunnat få asyl i ett annat land innan de kom till Sverige, blir ju avvisade och får acceptera beslutet. Andra kan under falska förespeglingar tillskansa sig den rätten, trots att de också kan ha haft asyli ett annat land, men föredragit Sverige av något skäl. Vi skall värna om asylrätten så att den tillkommer dem som verkligen är i behov av en fristad just i Sverige. Detta är en viktig ståndpunkt, som jag dessutom tror delas av den svenska opinionen. Men trovärdigheten i flyktingpolitiken skadas om myndigheterna gång efter annan tvingas konstatera att det råder tveksamhet kring bl.a. asylsökandes identitet. —- För det första den åtgärd som har den juridiska termen kroppsvisitation, som inte är detsamma som kroppsbesiktning, utan en möjlighet att söka efter dokument i t.ex. fickor och kläder. För att få göra detta måste det finnas anledning att anta att en person underlåter att visa upp medförda handlingar.